Herr talman!

En gång var det väl nödvändigt att ta upp sådana saker i regeringsformen. Dessa frågor har, som herr Lundberg framhållit, övervägts och behandlats i författningsutredningen och övervägs nu av den sittande grundlagberedningen.

Annars finge vi låta finansutskottet växa ut till en jätteorganisation som tog ställning när exempelvis statens järnvägar skall försälja en banvaktsstuga eller det allra minsta markområde. Det räcker, anser finansutskottet, med att vi får rapporterat i efterhand under vilka villkor försäljningar gjorts. Jag skulle kunna visa herr Lundberg en hel bunt handlingar som visar försäljningar av denna art. Jag tycker nog att riksdagen ändå är så belastad med arbete att vi skall vara glada om vi slipper ha ett sådant förfaringssätt. Kammaren skall verkligen förstå att det här rör sig om åtskilliga hundratal ärenden av ofta mycket ringa storlek. Det är onekligen praktiskt att vi slipper att i varje särskilt fall låta kammaren ta ställning, vilket skulle kunna medföra att ärenden finge vänta på avgörande halvårsvis.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

Herr talman! Herr Ekström säger att det är praktiskt att förfara på ett visst sätt. Ja, visst kan det vara det, men då får vi också se till att grundlagen ändras; annars sätter vi den helt ur spel och det är ju det frågan gäller.

Men det kan väl, herr Ekström, inte vara lämpligt att vi skall visa grundlagen endast den vördnaden, för den kan den undvara, Däremot skall jag säga att vi skall icke tolka utan följa grundlagen. Man kunde göra en viss tolkning så länge vi hade riksdagar vartannat år eller med längre tidsrymder emellan, men när riksdagen är samlad är det riksdagen som skall se till att grundlagen följs, och det är det som jag har slagit vakt om. Man talar om att det gäller srnåsaker. Efter vad jag kan förstå är ett taxeringsvärde på 700 000 kronor inte en småsak. Men även om det vore en småsak måste väl ändå riksdagen själv vara på det klara med att så länge vi icke har ändrat grundlagen har vi skyldighet att följa den, vi må tycka om det eller inte. Sedan kan vi lägga praktiska synpunkter på det hela. Vi hade ett tidsskede när kammarkollegiet satt och hjälpte adeln och ridderskapet att förfalska köpehandlingar och överförde Kronans egendom till dessa grupper.

Jag skulle gärna vilja se att herr Ekström tittade på den där kungl. propositionen. Den är gammal men den är intressant. Och han skulle läsa diskussionsprotokollet från adeln och ridderskapet. Det där att man tog mark ansågs inte vara så farligt, men att kammarkollegiet lämnade kvitto på att det hade tagit emot pengar utan att ha fått pengar ansågs vara ruskigt. Samma förhållanden upplever vi i dag. Vi talar om fritidsfrågor, men vi tillåter bolag och stora markägare att ta Kronans egendom. Åtminstone i min släkt har man nyttjat ett område i kustbandet i över 300 år, men det är Kronan som äger det. Att andra än jag nyttjar det området nu kan jag inte förstå är så farligt. De är ändå inkomsttagare som tillhör arbetarbefolkningen i Karlholm, Eftersom jag inte nyttjar området kan jag inte förstå att andra inte skall få vara där bara därför att jag har nyttjanderätten. Men Kronan har skyldighet att bevaka sin äganderätt för att vi andra också skall kunna få tillgång till de olika värden som nyttjanderätt innebär.

Jag har inte tillfälle att utveckla detta, för vi har inte så mycket tid på oss. Men jag vill bara säga att jag betraktar utskottets beslut i detta sammanhang som en nullitet. Vi får besluta hur vi vill, men inte ens riksdagen har makt att utan att ändra grundlagen förändra innehållet och ge en tolkning i olika sammanhang.
Herr talman! Herr Lundberg har kopplat sin motion till den föreliggande propositionen, som i huvudsak innehåller att taxeringsvärdena höjs när det gäller bemyndigandet. Om herr Lundbergs motion skulle antagas av riksdagen, så innebär detta att man icke kan sälja en kvadratmeter mark som tillhör Kronan med mindre än att ärendet skall underställas riksdagen. Då måste väl ändå herr Lundberg inse att det inte kan vara rimligt att ha det på det sättet. Herr Lundberg kan komma sedermera till min bänk, så skall jag visa en ortstidning från en trakt som ligger våra hembygder nära. En bandistriktschef vid SJ utannonserar där husbyggnader med mark. Det gäller banvaktsstugor och nedlagda järnvägsstationer som är till salu. Menar verkligen herr Lundberg att vi skall sitta här under riksdagssessionerna och besluta i vart och ett av dessa ärenden? Följden av herr Lundbergs motion är ju att man i varje särskilt fall först måste inhämta riksdagens beslut innan försäljning får komma till stånd.
Herr talman! Det är väl ändå så, herr Ekström, att man kan anse grundlagen vara rimlig eller orimlig men att det bara finns ett sätt att handla om man anser att grundlagen är orimlig — då skall man förändra den. Det finns inget annat sätt. Jag har läst tillräckligt mycket av rättshistoria och tillräckligt mycket i olika sammanhang för att veta hur farligt det är om man låter godtycke ersätta en grundlag. Det finns någonting som heter grundlagberedningen, herr Ekström. Jag har tolkat dess uppgift så att grundlagberedningen skall försöka föra in i en kommande grundlag det som skall vara grunden. Sedan kan man civilrättsligt tycka och tänka hur man vill, ty oftast har man ingen norm utan det är fråga om ett tyckande, Men grundlagen har ändå sin särställning. Om herr Ekström läser vad som har framkommit i den nya tyska grundlagen, borde han förstå hur stor betydelse man i olika sammanhang tillmäter grundlagen. Man kan tycka att det är rimligt eller orimligt, men man får gå den väg som finns. Jag kan inte ställa ett yrkande här, eftersom motionen icke är behandlad av det utskott som har skyldighet att göra detta. Och det har icke angetts någonting som skulle innebära att finansutskottet skulle pröva motionen, därför att jag har icke föreslagit att man skall sälja någon fastighet. Nej, man ger ett bemyndigande inte bara åt regeringen, utan regeringen skall i sin tur jämväl kunna befullmäktiga ämbetsverken att vidta åtgärder. Och eftersom — det måste jag erkänna — ämbetsverken håller på att växa både riksdagen och andra över huvudet, så tycker jag det är farligt om det skulle bli ett ämbetsmannastyre och vi i riksdagen mer eller mindre skulle vara ett kamouflage.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket.

Jag sade i mitt första anförande att vi får tåla det här en tid framåt och att grundlagberedningen arbetar med frågan. Därmed tänker inte jag göra något mera inlägg i den här debatten.
Herr talman! Herr Ekström talar om att vi har en grundlagberedning och den grundlagberedningen har möjlighet att göra de ändringar som erfordras i det här sämmanhanget. Men så länge vi inte har fått oss förslaget förelagt — jag vet inte när grundlagberedningen blir färdig — får vi finna oss i att riksdagen själv skall kunna klara saken.

Finansutskottet behöver inte ha något mera. Jag utgår från att finansutskottet inte skall ersätta konstitutionsutskottet — det är två olika saker. Konstitutionsutskottet har en uppgift som jag tror är ganska viktig för svenska folket och för riksdagen. Och, herr Ekström, räkna icke med att vi skall göra konstitutionen till föremål för en finanspolitisk bedömning, för då är vi ute på hal is, och det skall vi akta oss för. 3. att i avvaktan på utredningens resultat förlänga giltigheten av likviditetsoch kassakvotslagen samt placeringskvotslagen till och med utgången av juni 1972. riksdagen skulle i skrivelse till Kungl. Maj:t uttala att garantilånen vad beträffade jordförvärvsoch rationaliseringslånen skulle gå utanför den kvot som riksbanken beslutat och alltså vara oberoende av den ökade inlåningen,

Herr talman! I förevarande betänkande behandlas propositionen 71 angående den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen, och jag skall här göra mig till talesman för reservanterna, i första hand för reservationen 1. Då vill jag i all korthet nämna att reservanterna är helt på det klara med att en kreditpolitisk beredskapslagstiftning behövs, och de går inte emot de föreslagna, huvudsakligen redaktionella ändringarna av lagarna. Däremot vill reservanterna inte vara med om att den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen erhåller fortsatt giltighet till 1974. De anser att giltigheten bör begränsas till 1973, och de gör det i anslutning till en motion i vilken krävs något skarpare åtgärder än vad reservanterna har föreslagit. I motionen konstaterar man att Svenska bankföreningen i sitt remissyttrande över riksbanksfullmäktiges framställning i denna fråga har påtalat att det finns olämpliga inslag i kreditlagstiftningen. Utskottet har också förklarat att finansministern är beredd att företa en viss utredning, och reservanterna vill att den utredningen påskyndas. Om så sker anser man att beredskapslagstiftningen kan förlängas t.o.m. juni månad 1973 i stället för t.o.m. juni månad 1974, som föreslås i propositionen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1. Jag vill också passa på tillfället att yrka bifall till reservationen 2, men för att spara tid överlåter jag åt herr Kristiansson i Harplinge att närmare utveckla motiven för den reservationen.

Herr talman! I samband med behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 71 har utskottet också behandlat tre fristående motioner, som samtliga berör jordbrukets kreditsituation i den åtstramning och restriktivitet som vi har upplevt under de senaste åren.

Utskottet har yrkat avslag på samtliga motioner och säger som motivering härför att räntan har sänkts och att det nu bör vara något lättare att ordna dessa krediter. Motionärerna har anfört att det borde råda bättre korrespondens mellan å ena sidan lånegarantierna och möjligheterna att få lån samt å andra sidan den jordbrukspolitik som bedrivs här i landet. År 1967 gick regeringen ut mycket hårt — det är ju representanter för regeringspartiet som också står bakom detta utskottsbetänkande — och med höga ambitioner beträffande jordbrukspolitiken; man anvisade ökade garantiramar och förväntade sig mycket av det. Jag tror man kan säga att de förväntningarna — som inte bara regeringspartiet utan också riksdagen som helhet hade — inte har infriats. Om man ser tillbaka på det år som har gått finner man att det faktiskt är så att de belopp som stått till förfogande inom dessa ramar inte på långt när använts; det är knappast mer än cirka hälften härav som kunnat utnyttjas. Det är klart att man kan invända att det är andra förhållanden än kreditrestriktionerna som har spelat in, och jag skall inte förneka det. Jag skall dock inte gå in på detta — jag vill bara anföra att även lantbruksstyrelsen i sina petita har uttalat att dessa rationaliseringar icke kunnat genomföras i full utsträckning på grund av kreditrestriktionerna. Reservanterna i utskottet har således följt upp dessa motioner och anfört att det borde finnas en bättre följsamhet mellan jordbrukspolitiken och kreditpolitiken. Reservanterna har framhållit att det borde ges större möjligheter att följa upp framför allt de statliga lånegarantierna med lån. Herr talman! Jag vill med det här anförda yrka bifall till den till betänkandet fogade reservationen 2.

Herr talman! Lagstiftningen på det kreditpolitiska området har kommit att användas både när det gäller att påverka tillgången på kredit och för att prioritera kredit för vissa ändamål. Verkningarna av dessa lagar har kommit att få mycket stor och avgörande betydelse för näringslivet. Ur den synpunkten är det angeläget att lagarna också är väl avfattade. Vi har i en motion tagit upp detta problem. Jag skall, herr talman, inte ta upp kammarens tid med att gå närmare in på detta, utan jag ber att få instämma i vad herr Löfgren har sagt här tidigare och hänvisa till motionen 1374 samt till den reservation som här föreligger. Reservationen tar främst upp problemet att få till stånd en utredning; utskottets majoritet säger att man överväger en sådan utredning, medan reservanterna närmare preciserar kraven på en sådan. Det är min förhoppning att finansministern skall tillfredsställa oss med att åstadkomma en sådan utredning. Därför nöjer jag mig med att yrka bifall till de två reservationer som här föreligger.
Herr talman! Som framgått av de föregående anförandena föreligger här två reservationer. För den ena står moderater och folkpartister i utskottet och den gäller den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen. Den andra är en gemensam borgerlig reservation, och den gäller frågan om jordbruket skall särbehandlas i kredithänseende jämfört med de flesta andra näringar. Jag skall inte ta alltför mycket av kammarens tid i anspråk, men jag vill ändå uppehålla mig något vid den kreditpolitiska beredskapslagstiftningen. Det är värt att notera att moderater och folkpartister i utskottet inte har fullföljt moderatmotionen av herr Magnusson i Borås m.fl. om att avslå förslaget om en förlängning av ränteregleringslagen. Det blev tydligen litet för mycket för herr Burenstam Linder i utskottet. Utskottsminoriteten är heller inte lika bestämd som motionärerna i fråga om likviditetsoch kassakvotslagen samt placeringskvotslagen. Man nöjer sig med att begära ett påskyndande av den aviserade översynen. Vi socialde mokrater och centerpartisterna föreslår bifall till propositionen om förlängning av lagen på tre år. Moderater och folkpartister anser att en förlängning är helt befogad, men de anser att tre år är orimligt lång tid. De föreslår två år! Jag hade väntat att vi i utskottet möjligen skulle ha kunnat komma överens på denna punkt, men det var tydligen absolut nödvändigt med en reservation, Efter den här tunna reservationen är det väl ingen vettig mening med att vi nu tar upp en diskussion i själva sakfrågan. Vi är överens om att en översyn kan behövas av lagstiftningskomplexet. Låt oss dock vänta tills denna översyn är klar så får vi se vad som döljer sig bakom moderaternas och folkpartisternas markering av Bankföreningens krav. Låt mig emellertid poängtera att vi för vår del är övertygade om att en arsenal av kreditpolitisk beredskapslagstiftning behövs också i framtiden. När det sedan gäller jordbrukets kreditfrågor har vi i utskottet noterat med vilken kraft våra centerpartistiska vänner såväl i motionerna som vid behandlingen i utskottet hävdat behovet av krediter till jordbruket för att därigenom främja en snabb rationalisering. Rationaliseringsverksamheten inom jordbruket går sålunda enligt centerpartiets bedömning ingalunda för snabbt utan snarast för långsamt. Jag vill för min del — och alla socialdemokrater i utskottet håller med om det — ta det som ett erkännande från centerns sida att 1967 års beslut var ett bra beslut. Det är ofrånkomligt att en kreditåtstramning påverkar möjligheterna att låna pengar, och det är dit den syftar. Men ju fler undantag man gör, med desto större kraft drabbas andra sektorer. Ingen sektor har ju varit opåverkad av den kreditpolitiska åtstramning som vi haft 1970 i syfte att begränsa prisstegringar och värna valutareserven. Jag tror inte att jordbruket har drabbats hårdare än andra sektorer — det är kanske snarare tvärtom. Nu är denna diskussion i dagens läge litet föråldrad. Bankerna har fått lösare tyglar och krediterna flyter lättare än vad de gjorde när de här motionerna skrevs. Men diskussionen har ju ändå sitt berättigande om man ser frågan på längre sikt. Det blir väl fler tillfällen då vi måste strama åt krediterna för att inte råka in i svårigheter. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att herr Ekström ville ta mitt yttrande som ett erkännande av att 1967 års jordbrukspolitik skulle vara riktig. Jag tror, herr Ekström, att det är alldeles fel att blanda ihop dessa saker. Det skulle emellertid ta alldeles för lång tid att närmare gå in på detta. Om man säger att jordbruket har kreditsvårigheter i dag och om man vidare säger att det är rimligt att lätta dessa svårigheter inte minst därför att man 1967 både gav löften och ställde krav i jordbrukspolitiska sammanhang, då kan detta inte på något sätt vara detsamma som att erkänna att detta beslut är riktigt i alla lägen. Jag tror att man kan konstatera att det inte gått att följa upp ambitionerna, Sedan må man naturligtvis fördela ansvaret för detta både på utformningen av 1967 års jordbrukspolitik och på kreditrestriktionerna. En del faller dock säkerligen på kreditrestriktioner,

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig, om jag är villig att medverka till en successiv övergång till en snabbare avräkning till kommunerna av kommunalskatten och en gottgörelse åt dem för ränteförlusterna. Regeringen gav i oktober 1967 i uppdrag åt en särskild kommitté med parlamentarisk representation, 1967 års kommunalskattekommitté, att se över nuvarande ordning för utbetalning av kommunalskatt. Kommittén har ingående penetrerat de olika problemställningar som är aktuella i detta sammanhang. I sitt betänkande som avlämnades förra året har kommittén förordat endast en begränsad omläggning av nu gällande system, vilken skulle medföra ökade förskottsutbetalningar av skatt till kommuner med befolkningsökning. Remissinstanserna har med något undantag ställt sig bakom kommitténs förslag. I propositionen till årets riksdag har regeringen förordat att förslaget genomförs fr.o.m. år 1972. I propositionen har jag utvecklat min allmänna syn på metoderna för utbetalning av kommunalskatt. Bortsett från en särskild punkt, som inte har samband med de av interpellanten behandlade frågorna, har finansutskottet enhälligt tillstyrkt propositionen.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

Svaret innebar inte någon överraskning när man hade läst den senare, När jag framställde min fråga hade jag den förhoppningen att den i någon mån skulle kunna förmå statsrådet att gå litet längre när det gäller att få en rimlig lösning på problemet om skatteavräkningen — litet längre än vad kommunalskattekommittén hade föreslagit. I min interpellation nämner jag tre nackdelar för kommunerna, nämligen: 1. Förskotten i dag är för låga. 3. Kommunerna får inte någon räntekompensation för de pengar som de ligger ute med. Vissa remissinstanser har särskilt angripit den sena utbetalningen av slutavräkningsbeloppen.

För närvarande — poängterar man i Malmö — utbetalas sista delen av slutavräkningen mer än ett år efter det att beloppet blivit känt. Svenska kommunförbundet, slutligen, säger i sitt remissvar: ”Som en första åtgärd i syfte att avkorta eftersläpningen bör en översyn av utbetalningsterminerna för avräkningsbelopp ske.” Nu vill jag helt instämma med finansministern och likaledes med flera av remissinstanserna i att frågan om skatteavräkningen är ett omfattande samhällsekonomiskt problemkomplex. Det eftersläpande beloppet rör sig om netto ca 2,4 miljarder. Hela frågan får därigenom betydelse för kommunernas kreditförsörjning och därmed för den samhällsekonomiska avvägningen av expansionstakten hos kommunerna och hos andra ”kapitalkonsumenter”. Det hela är ett problem med statsfinansiella aspekter av icke oväsentlig storleksordning. Vad som föranlett min interpellation är att detta betydelsefulla statsfinansiella problem regleras genom en kameral avräkningsrutin som från början inte konstruerats för ett så ansvarsfullt ändamål. Riktigare vore enligt min uppfattning att skatteavräkningen betraktades såsom en avräkningsrutin mellan två kreditinstitut vilka som helst och att statsfinansiella ingripanden i relationerna mellan staten och kommunerna skedde efter överväganden i varje särskilt fall. Som jag ser det hade det varit önskvärt om systemet för utbetalning av kommunalskatt hade blivit ytterligare utrett med syfte att finna en metod för en successiv — jag betonar successiv — avveckling av hela eftersläpningen i den takt som det statsfinansiella läget medgiver. Vi får nu hoppas att det beslut som vi fattar här i dag i enlighet med propositionen ger de mest ansträngda kommunerna viss avlastning, som finansministern nämnde i sitt interpellationssvar. Efter någon tids erfarenhet kan det finnas anledning att på nytt överse problemet i dess helhet.

Herr talman! Sedan det mera omfattande problemet har behandlats skall jag ta upp finansutskottets betänkande nr 24. Där gäller det att ta ställning till proposition nr 84, som avser ändrade regler för utbetalning av kommunalskatt i form av ökade förskottsutbetalningar till kommuner med befolkningsökning. Varje förbättring i fråga om utbetalningen till kommunerna av de skattemedel som staten tar hand om och behåller under ganska lång tid är självklart att hälsa med tillfredsställelse. Särskilt gäller detta för sådana kommuner som genom stark befolkningsökning får speciella problem genom alla de utgifter som sådana kommuner har innan de hinner få de skatteintäkter som följer av den ökade befolkningen. Man har i förslaget begränsat sig till att bereda möjlighet till en ökad förskottsutbetalning till den borgerliga kommunen och har inte tänkt sig att detta skulle gälla även den kyrkliga kommunen. Länsstyrelsen i Stockholms län har vid remissbehandlingen ansett att man borde ha enhetliga bestämmelser för den borgerliga och den kyrkliga kommunen i fråga om en sådan förskottsutbetalning. Samma ståndpunkt intar också Svenska kyrkans församlingsoch pastoratförbund, som ansluter sig till en sådan ordning att också den kyrkliga kommunen skulle få del av de här förskottsutbetalningarna. Reservanterna har ansett att man borde följa den linje som har framkommit i Pastoratförbundets yttrande och som är fullföljd i en motion av herr Eriksson i Bäckmora. Jag vill särskilt understryka, att om vi skall kunna ge den kyrkliga kommunen möjlighet att planera på ett liknande sätt som den borgerliga i samband med befolkningstillväxten i kommunerna, bör denna utbetalning av skatt också avse den kyrkliga delen. Jag ber, herr talman, att i anslutning till denna motion få yrka bifall till reservationen av herr Wedén m.fl. Jag behöver inte ytterligare orda, ty här har framkommit tillräckligt tydliga synpunkter på vad saken gäller.

Herr talman!

Herr talman! Jag konstaterar inledningsvis att finansutskottet är fullt enigt i huvudfrågan, nämligen att yrka bifall till Kungl. Maj:ts proposition nr 84 angående ändrade regler för utbetalning av kommunalskatt. Vad vi däremot inte är fullt eniga om är den fråga som här berörts av reservanterna, att man skulle utvidga dessa regler att gälla även för församlingarna. Herr Löfgren och herr Magnusson i Borås har framfört argument för att det skulle finnas lika vägande skäl i detta fall. Jag kan för min del inte instämma, Skälen till att utskottet inte har kunnat tillstyrka denna motion är flera. Framför allt visar det sig ju att församlingarna i kommuner med stark befolkningstillväxt inte har på långa vägar de problem då det gäller att finansiera sina investeringar som man har i de borgerliga kommunerna, Den utredning som legat till grund för det förslag riksdagen haft att ta ställning till har också varit fullt enig på denna punkt. I denna utredning har suttit två värderade ledamöter av kammaren, herr Palm och herr Boo, och de har inte haft någon annan mening i detta avseende. Utredningen konstaterar att eftersläpningen av inkomsterna inte får samma konsekvenser för församlingarna som för kommunerna. Detta beror huvudsakligen på att församlingarna inte har den stora utgiftssida att klara upp som kommunerna har. Man påpekar också att en kraftig befolkningsökning i församlingarna inte medför samma krav på omedelbara investeringar som gäller för kommunerna. Utredningen framhåller att det tvärtom är de stora och expansionskraftiga församlingarna som har den bästa ekonomin. Det är de små utflyttningsförsamlingarna som har den högsta utdebiteringen. Detta belyses bl.a. av att församlingarna i Stockholms län i genomsnitt har en utdebitering av 53 öre per skattekrona, under det att motsvarande utdebitering på Gotland är 1:20 kronor. Även om man ser på förhållandena inom länen och kommunerna finner man att utdebiteringen genomgående är lägre i de stora, expansiva församlingarna och högst i de små. Låt mig ta ett exempel ifrån Stockholms län. Där visar det sig att Järfälla, Tyresö och Österhaninge — alla expansiva kommuner — har utdebiteringar på 50, 60 respektive 65 öre, medan de små församlingarna Munsö och Roslags-Kulla har utdebiteringar på 2:10 kronor respektive 1:75 kronor per skattekrona. Den församling i riket som ligger högst i utdebitering är inte någon stor och expanderande församling, utan återfinns i en avfolkningsbygd. Det är Långlöt i Borgholms kommun, där man har en utdebitering av hela 3:50 kronor per skattekrona, Med utgångspunkt vad utskottet för sin del har anfört och de siffror som jag här pekat på, finner jag inte någon anledning för riksdagen att utsträcka denna reform i fråga om utbetalningen av kommunalskatt även till församlingarna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är alldeles självklart att de kyrkliga kommunerna, som rör sig med betydligt mindre belopp, inte kan ha i pengar räknat precis lika stora behov som de borgerliga kommunerna. Men vad som är angeläget för de nya stora bostadsområdena är att den kyrkliga verksamheten också kan starta i den takt som det sker inflyttningar till dessa kommuner, Jag tror det är ett samhällsintresse som är av utomordentligt stor betydelse. Med hänsyn till detta, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Jansson talade om att det fanns kommuner som hade väldigt hög kyrkoskatt och att det var utflyttningskommuner. Jag är medveten om att vi inte löser deras problem i detta sammanhang, men det är ju ganska betecknande att när herr Jansson talade om hur bra de hade det ställt här i Stockholmstrakten så är det just länsstyrelsen i Stockholms län som yrkar att man med hänsyn till enhetligheten borde ha samma bestämmelser för den kyrkliga och den borgerliga kommunen. Därefter vill jag säga att det har framskymtat i olika sammanhang att om man inte har pengar i den kyrkliga kommunen så gör det ingenting om den får vänta med att bygga kyrkor och lokaler för ungdomsverksamhet o. d. Det är inte lika angeläget som att göra investeringarna i den borgerliga kommunen. Den som har den allra minsta erfarenhet av vilken glädje och nytta samhället har av att det finns verksamhet inom kyrklig ram, som tar hand om ungdomen och på det sättet hjälper samhället att få ordnade förhållanden i dessa nyplanerade områden, är helt säkert fullt på det klara med att församlingarna icke bör uppskjuta att göra sådana investeringar. Gör man det kanske den borgerliga kommunen sedan får betala väsentligt större kostnader för att reparera de skador som uppstår i dessa nya områden genom att man inte i tid tar hand om ungdomen där,
Herr talman! Det är väl inget tvivel om att de kyrkliga kommunerna har betydligt bättre möjligheter att ta emot en ökad inflyttning av människor. Som regel har man väl en överkapacitet i alla fall, herr Löfgren, då det gäller kyrkobyggnader m. m, så att man inte på samma sätt som de borgerliga kommunerna försätts i svårigheter när man hastigt skall göra nyinvesteringar då det gäller skolor, gator och vägar och andra ting. Sedan är det givetvis fråga om hur man prioriterar olika uppgifter. Någonstans kanske man anser att det är angelägnare att bygga en kyrka än att bygga ut barndaghem, ålderdomshem, lekskolor m.m. Men det är den prioriteringen som får ske ute i de enskilda kommunerna.

Detta visar att det är en mycket liten sektor som vi egentligen diskuterar här. Det skulle säkerligen betyda mycket litet i praktiken om riksdagen trots allt skulle besluta på det sätt som reservanterna här vill. Jag är övertygad om att det riktigaste är att man får en rimligare och tidigare utbetalning av skattemedel till kommuner som expanderar kraftigt och då särskilt till den borgerliga kommunen. Jag yrkar fortfarande bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Några få ord med anledning av att herr Jansson sade att han var säker på att de kyrkliga kommunerna har större möjligheter att ta hand om även utvidgning i samband med inflyttning. Om det bildas en helt ny stadsdel — ett område med kanske 5 000, 10 000, 15 000 eller 20 000 nya invånare — hjälper det inte så särskilt mycket om man har tillgång till en kyrklig ungdomssamlingslokal i en helt annan stadsdel. Det är angeläget att man verkligen har möjlighet att ordna denna kyrkliga verksamhet i centrum av det nya område som bygges upp. Man skall inte komma med lokalerna först ett par år efteråt. Hade det varit så, herr Jansson, att vi hade velat säga nej till förbättrade möjligheter för den borgerliga kommunen och bara hade tryckt på den kyrkliga kommunens krav, skulle jag ha förstått att det här kunde vara fråga om en prioritering mellan det ena och det andra, Men det är inte det frågan gäller. Vi begär att också den kyrkliga kommunen i detta sammanhang skall få liknande möjligheter som den borgerliga kommunen att planera och utbygga sin verksamhet.
Herr talman! Det är ändå behovet som skall vara avgörande här. Om man tar del av de uppgifter om vad kyrkan kostar som lämnas i den utredning som nyligen avlämnats av 1968 års beredning kyrka—stat, finner man att de kyrkliga församlingarna i förhållande till de borgerliga kommunerna har en utomordentligt god likviditet, och de har det gott ekonomiskt ställt. Utredningen visar bl.a. att församlingarna skattefinansierar sina utgifter till mellan 70 och 80 procent. Jag undrar hur många borgerliga kommuner som orkar med det i dag. Jag tycker att det är just denna avvägning som är viktig. Visst kan det, som herr Löfgren säger, vara mycket angeläget att skaffa ungdomslokaler, men det är ju också i stor utsträckning en primärkommunal uppgift. De borgerliga kommunerna satsar mycket på detta. Jag tror därför att det är viktigast att för de borgerliga kommunerna få till stånd denna ändring i fråga om utbetalningen av kommunalskattemedel.

Herr talman! Det är onekligen mycket intressant att lyssna på den debatt som förs nu. Herr Löfgren och herr Magnusson i Borås har tagit upp frågor som ligger i periferin av vad utredningen egentligen har sysslat med. I utredningens direktiv sades egentligen ingenting om att den skulle gå in på skatteåterbäring för församlingarna, När vi i det gamla bankoutskottet behandlade den socialdemokratiska motion som nu har resulterat i ett regeringsförslag motarbetades vi mycket energiskt av de borgerliga. Jag minns inte om jag då hade herr Löfgren mitt emot mig vid bordet. Herr Magnusson var inte där men däremot några av hans partivänner, och de var energiska motståndare till den motion som vi fick igenom vid 1966 års riksdag. I motionen talade vi om att vi ville underlätta kreditförsörjningen för de hastigt växande kommunerna och åstadkomma en snabbare utbetalning av kommunalskattemedel. Motionen hade väckts av socialdemokrater i Storstockholm och i Göteborgsoch Malmöregionen. Motivet var ett rent rättvisekrav. Vi påpekade i motionen att expansionskommunerna fick dra på sig mycket betungande kostnader för att klara den kommunala servicen för de nyinflyttade innan dessa kommuner kunde påräkna skatteinkomster från de nyinflyttade. Som också påpekas i utskottets utlåtande, var eftersläpningen i slutet av 1968 hela 4 miljarder kronor. Vad detta betyder vet varje kommunalman. Flera möjligheter diskuterades i motionen: snabbare utbetalningssystem, expansionslån till de hastigt växande kommunerna och investeringsavgift för de företag som avsåg att lokalisera sin verksamhet till de hastigt expanderande kommunerna. Beträffande investeringsavgiften uttryckte sig motionärerna på följande sätt: ”Det synes inte vara orimligt att kräva en särskild kommunal investeringsavgift av de företag som får förmånen att etablera sig i storstadsområdena.” Detta sade vi 1966, men vi fick inget stöd för den här tanken bland de stora och tunga remissinstanserna och inte heller av de borgerliga representanterna i utskottet. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att entusiasmen för att underlätta lösningen av expansionskommunernas problem inte var så stor vid denna tidpunkt vare sig i utskott eller kammare. Detta intresse har för övrigt sällan varit så särdeles påfallande. När frågan behandlades i gamla bankoutskottet mötte vi — jag vill upprepa det — ett samlat borgerligt motstånd. Motionen — som nu resulterat i ett regeringsförslag — ville den samlade borgerligheten avslå. Här fanns högern, centerpartiet och folkpartiet. Emellertid hade folkpartiet haft vissa framgångar i 1966 års val. Jag erinrar om att vi då hade haft bostadskrisdiskussionen, Under tiden som frågan behandlades i bankoutskottet tog folkpartiet farväl av den övriga borgerligheten och slöt upp bakom den socialdemokratiska motionen. Den borgerliga reservationen vid 1966 års riksdag, som vände sig mot detta socialdemokratiska rättvisekrav, är mycket belysande för den storstadsnegativism som vi så ofta möter.

Riksdagen beslöt emellertid att frågan skulle utredas, och vi som är bosatta i storstadsregionerna har med största tillfredsställelse noterat den snabbhet med vilken finansministern låtit framlägga proposition i ärendet. Utredningsförslaget överlämnades till finansministern i oktober 1970, och här föreligger nu en proposition som vi kan ta ställning till. Som motionär och som ledamot av utredningen hade jag emellertid gärna sett att det förslag som lagts fram av rättviseskäl gått längre när det gäller denna stora fråga. Flera uppslag diskuterades i utredningen, bl.a. att kommunernas fordringar på staten kunde förvaltas i en fond — där arbetsmetoden skulle kunna jämföras med industrins investeringsfonder — eller i form av en bank för att ge statsmakterna ytterligare ett styrningsinstrument i investeringsoch konjunkturpolitiskt syfte. Detta ansågs emellertid vara alltför långtsyftande, och utredningen framlade ett betydligt mer begränsat förslag, kring vilket vi förklarade oss stå eniga. Det är som bekant många gånger bättre med en mager förlikning än en fet process. Som storstadsbo vill jag säga att vi betraktar det förslag som nu ligger på riksdagens bord som en icke alltför fet förlikning, men det är ett klart steg framåt för att skapa rättvisa i samhället också från de här utgångspunkterna. De frågor som aktualiseras i den borgerliga reservationen har också diskuterats av utredningen. Det gäller, som herr Jansson var inne på förut, skatteåterbäringen till församlingarna. Men som jag sade inledningsvis, togs denna fråga inte upp i direktiven, och sedan vi tittat en del på materialet släppte vi den frågan. Någon utredning har inte gjorts av den fråga som reservanterna vill att riksdagen nu skall ta ställning till. Vi ansåg det inte vara vår uppgift att syssla med den saken. Som framgår av utredningen och av utskottsmajoritetens skrivning har församlingarna i expansionskommunerna en betydligt större ekonomisk bärkraft och betydligt lägre kyrkoskatt än de församlingar som måste vidkännas kraftiga befolkningsminskningar. Herr Jansson har också med siffror ur utredningsmaterialet redovisat hur det står till. För oss socialdemokrater framstår de borgerligas uppträdande nu som uttryck för en fullständig reträtt från den ståndpunkt man intog vid 1966 års riksdag, då vår motion behandlades.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

Det är ju vad det här är fråga om. Men vad detta kan ha att göra med ett angrepp på de yrkanden som vi har framställt i vår reservation förstår jag inte riktigt. När man nu vill ge den borgerliga kommunen förmånen att få en förskottsbetalning, så är det också rimligt och konsekvent att ge samma förmån till den kyrkliga kommunen, så att den också får möjlighet att starta sina aktiviteter vid den tidpunkt då de behövs.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr Magnussons i Borås partivänner visade totalt ointresse, när vi tog upp expansionskommunernas problem, Tvärtom ville man bekämpa de förslag som vi väckt för att minska de ekonomiska problemen för dessa kommuner. När det gäller återbäring till församlingarna vill jag än en gång upprepa, att ingenting finns sagt om detta i direktiven, och vi har inte sysslat med det i utredningen, Jag tror det vore i högsta grad olämpligt att här rösta på ett förslag, som inte varit föremål för en lika omfattande analys som den del av uppgiften som utredningen fick sig förelagd.
Herr talman! Herr Palm läste ju själv upp en reservation i bankoutskottet tidigare — om den är riktig kan jag inte kontrollera nu — där frågan ställdes huruvida expansionskommunerna skulle ges förtursrätt framför investeringarna i näringslivet. Gällde det en tid när vi hade kreditknapphet, var det en helt riktig ståndpunkt, om man då i första hand slagit vakt om investeringarna till näringslivet. Jag tror att man i dag har all anledning ångra att inte industriinvesteringarna under 1966 och 1967 var större än de var.
Herr talman! Herr Palm gjorde sig till tolk för kommunalmännen i storstadsområdena, och jag vill också göra mig till tolk för dem såsom kommunalman i Göteborg intill det gångna årsskiftet. Att jag tagit upp denna fråga om avräkningen i en interpellation till finansministern sammanhänger med den problematik som herr Palm nämnde. Det är en fråga som har stor betydelse för kommunerna och i synnerhet för tillväxtkommunerna. Jag kan bara nämna att bortfallet av ränta för Göteborgs kommun utgör ungefär 25 miljoner kronor årligen. Det är ett så pass stort belopp att det behövs 50 öre i extra kommunalskatteutdebitering för att staden skall kunna låna ut dessa pengar räntefritt till staten, för att uttrycka sig litet drastiskt. När man sitter i riksdagen och dessutom är före detta kommunalman så att säga, har man att göra vissa avväganden. Det är därför jag inte väckt någon motion i anslutning till propositionen, Jag är, liksom finansministern, fullt klar över att det här är en mycket stor finansiell fråga. Det steg som finansministern tar genom propositionen, som behandlas i dag, är ett steg i rätt riktning. Man kanske senare kan få återkomma och gå vidare mot en lösning ungefär av den typ som herr Palm var inne på.

En sådan ränteberäkning borde följas upp över hela fältet, och jag är rädd för att man då hamnar i ekonomiska konsekvenser som är högst dubiösa. Det har varit en oskriven lag att man i förhållandet mellan stat och kommun inte laborerar med s.k. rent affärsmässiga avräkningar. Om man hade gjort det, skulle staten faktiskt — och det är en synpunkt som inte har kommit fram i debatten här — kunnat presentera kommunerna en moträkning.

Jag har emellertid bara sagt detta för att ge balans åt det hela; jag tror det är klokt att vi fortsätter våra avräkningar på det vedertagna sättet utan ambitionen att vara formellt och konventionellt affärsmässiga i avräkningsproceduren. När det gäller församlingarna lade vi märke till detta problem när propositionen skrevs. Men som anförts från flera av talarna aktualiseras inte samma expansion av lokalbehov på den kyrkliga sidan som på den borgerliga sidan när en kommun växer. Herr Löfgren har vid ett par tillfällen sagt att det kan då och då blomma upp en ny stadsdel på 20 000-30 000 människor, som skapar behov av församlingslokaler. Jag håller med honom om det.

Även om det alltså inte gjorts någon grundlig utredning speciellt på församlingsavsnittet tycker jag inte att man begår någon orätt mot församlingarna, därest man mot bakgrunden av hur det i själva verket hänger ihop avstår från den förbättrade förskottsbetalningen för deras räkning.

Jag har tröstat mig med det, och jag tror att kammaren med lugn och utan att anse sig ha förfördelat församlingarna kan följa utskottets betänkande.

Herr talman! Alltsedan det kapitalistiska samhällets uppkomst har den härskande klassen alltid sett till att den funnit stöd i lagbestämmelser eller andra självtagna förordningar för att hålla tillbaka och helst helt förhindra löntagarnas kamp för bättre löneoch arbetsförhållanden. De kollektiva arbetsnedläggelser som förekom i äldre tid ansågs som myteri, rotenskap, resning eller rebelleri. Det var handlingar som betraktades som samhällsfarliga och bestraffades mycket hårt. Långa fängelsestraff och kroppsstraff, dvs. stympning, var inga ovanliga företeelser på 1600 och 1700-talen. Det var först under 1800-talets senare hälft som arbetarklassens organisationer utvecklades till egentliga kamporganisationer, speciellt då de första fackföreningarna, som förde en mycket aktiv kamp för lönearbetarna, helt i linje med deras klassintressen och med strejkvapnet som det effektivaste. Fackföreningarna och sedermera också socialdemokraterna ställde upp långtgående mål i sina program. Det kapitalistiska samhället skulle avskaffas. Arbetarklassen skulle ta över produktionsmedlen. En socialistisk samhällsordning var slutmålet. Jag vill här återge litet av vad Hjalmar Branting sade i ett tal år 1886 i Gävle: ”Socialismen framstår sålunda som en nödvändig, logisk följd av själva utvecklingen. Lika så väl som hantverkarklassen dagligen går under i kampen för tillvaron, lika visst kan vi redan på avstånd höra kapitalistklassens dödsklocka ringa. Den behövdes för att bringa storproduktionen till seger. Men då den fyllt detta värv visar det sig, att den i sin tur måste gå under, därför att den helt enkelt ej mera behövs. Samhället träder självt i stället för kapitalisterna som förvaltare till alla sina medlemmars bästa av de gångna generationernas arv. Vartill skulle då en särskild klass för detta ändamål tjäna, som alltid i första rummet skulle tillse sina klassintressen? Det blir tvärtom den stora vinsten av detta framsteg, av socialismens seger, att i och med detsamma allt klassvälde är brutet och alla klassmotsatser upphävda. Där först blir jämlikheten verklig, för att nu vara en vacker fras, som teoretiskt erkännes och som praktiskt förnekas.

Det var något annorlunda formulerat än Kramforsmanifestet, som socialdemokraterna i dag har. Vad har nu hänt under den långa tid som förflutit? Har arbetarklassen kommit ett steg närmare det slutmål, ett socialistiskt samhälle, som man i begynnelsen utstakade? Svaret måste bli nej. Branting själv reviderade ganska snart sin uppfattning och slog in på den reformistiska linjen med klassamarbete, klassförsoning och intresseharmoni i samhället som utgångspunkt, utan att ta hänsyn till samhällets kluvenhet i två avgörande och oförenliga intressesfärer, den härskande kapitalistklassen på den ena sidan och löntagarklassen på den andra. Detta ödesdigra ställningstagande har möjliggjort införandet av nu gällande klasslagar och bestämmelser av typ § 32. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare motionerat om förbud i lag mot bestämmelser av typ § 32 och om ändringar av kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol. Till årets riksdag har dessa arbetsrättsfrågor sammanställts i vpk:s partimotion nr 1118. Jag skall i mitt anförande i huvudsak beröra § 32. Kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol kommer att belysas närmare av herr Hermansson i Malmberget. Debatten inom fackföreningsrörelsen har de senaste åren i hög grad gällt den förhatliga § 32 i SAF:s stadgar, som i flera betydelsefulla avseenden fastställer arbetsköparnas envälde på arbetsplatserna. Det är kanske ofint att säga arbetsköparna, och många kanske blir illa berörda av det ordet, men det förklarades i går varför vi använde det. Det sades också av någon att det där uttrycket använder man för att man har fått konkurrens av andra vänstergrupper. Jag vill bara upplysa om att Sven Linderot, som agerade långt, långt före dessa i dag agerande vänstergrupper, använde det, och vi har också använt det mycket tidigare. Många försök har givetvis gjorts att bagatellisera 8 32. Ibland har man åberopat att den har ”avtalats bort” i en del kollektivavtal. I och för sig är det naturligtvis en framgång. Men även om § 32 saknas i en del avtal så har ju arbetsdomstolen fastslagit att den skall ha sin giltighet ändå. Således är den upphöjd till lag. Alla skäl talar alltså för att en lagstiftning med förbud mot § 32 eller bestämmelser av den typen är helt logisk. Det kan också ha sitt intresse att erinra om paragrafens uppkomst och hur den bedömdes inom arbetarrörelsen som helhet. I början av seklet, när arbetsköparna organiserade sig centralt, förde man också in i sina stadgar dåvarande § 23, nuvarande § 32, en bestämmelse som visat sig bli smått historisk.

Den bestämmelsen tillämpas ju fortfarande. Jag kan påminna om Götaverkens bötesstraff på en halv miljon för att företaget gjort upp ett avtal som Arbetsgivareföreningen inte godkände. 1906 träffades det första kollektivavtalet innehållande § 23. LO tvingades till denna eftergift i den s.k. decemberkompromissen — en eftergift som skulle visa sig bli ödesdiger för hela den svenska arbetarrörelsen.

Transportarbetareförbundets styrelse med Charles Lindley i spetsen accepterade inte detta förrän långt senare. Jag kan tala om att hamnarbetarna landet runt själva bestämde över sina anställningsförhållanden långt in på 1930-talet. Det kan vara av intresse att göra en jämförelse med vad som står i § 32 i dag. Paragrafen lyder så: ”Vill delägare eller medlem i föreningen ingå kollektivavtal med fackförening, fackförbund eller annan organisation, skall förslag därtill underställas föreningens styrelse. Dylikt avtal må ej upprättas utan styrelsens godkännande. Styrelsen äger att efter vederbörande förbunds hörande lämna föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning och om arbetsvillkor, vilka icke äro reglerade i sådant avtal, ävensom i övrigt om delägares förfarande i arbetsgivarfrågor, som styrelsen finner vara av större vikt etc. föreningen och fackförening eller fackförbund, skall intagas bestämmelse att arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, att leda och fördela arbetet och att begagna arbetare från vilken förening som helst, eller arbetare, stående utanför förening. Rätten att avskeda skall dock utövas i överensstämmelse med av föreningens fullmäktige fastställda riktlinjer. Arbetsgivare, som för någon av honom bedriven verksamhet är ansluten till föreningen, är förbjuden att under pågående strejk eller lockout i strid med styrelsens beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare. Styrelsen bör vidtaga lämpliga åtgärder för möjliggörande av dessa bestämmelsers efterlevnad.” När man ser på skrivningarna från 1906 och av i dag, finner man att skillnaderna är mycket ringa. Det har gjorts vissa tillägg som t.o.m. kan betyda en skärpning, t.ex. bestämmelsen att det fordras styrelsens godkännande i frågor av större vikt. Klart är att man kan bedöma sådana frågor på många sätt, och om man vill hårdra det skrivna kan bestämmelsen tillämpas på ett helt annat sätt än tidigare. Arbetarrörelsen har alltsedan denna arbetsköparparagrafs tillkomst försökt att dels helt avlägsna paragrafen, dels få till stånd en uppmjukning av innehållet, dock utan att lyckas härmed.

Inte heller tillägget: ”föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt,” har någon avgörande inverkan. Ändringar i företagsnämndsavtalen som träffats mellan LO och SAF har inte heller medfört några genomgripande ändringar i den ursprungliga slagkraften i denna ensidigt dikterande bestämmelse. Frågan om avskaffande av § 32 har varit en nära nog obligatorisk punkt på alla fackkongressers dagordningar under 1960 och 1970-talen och t.o.m. mycket tidigare. Förbundsstyrelserna har i de flesta fall gjort uttalanden som klart visar att styrelsernas uppfattning om § 32 helt sammanfaller med motionärernas. Vpk motionerade i januari 1970 om att i lag förhindra giltigheten av bestämmelser av typ §32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar; motionen hade nr 35 i båda kamrarna. De skäl som i motionerna anförs motiverar väl en lagstiftning som häver denna arbetsköparsuveränitet. Ytterligare skäl som starkt talar för ett avskaffande av denna paragraf kan dock anföras. Den omfattande hamnarbetarstrejken i slutet på år 1969 utbröt just till följd av arbetsköparnas enväldiga tillämpning av § 32. Utan närmare utredning avskedades två stuveriarbetare. Den högsta arbetsledningen tog endast notis om vad en arbetschef i rapportform anförde, medan arbetarnas beskrivning av den uppkomna tvisten mellan arbetschefen och arbetarna helt lämnades utan hänsyn.

Ensidigt omställande av produktionen, egenmäktigt företagna rationaliseringar med inskränkningar av arbetskraft som följd har rest krav på ökad kapacitet hos de kvarblivande arbetarna. Men någon skälig del av rationaliseringsvinsterna har inte lämnats. De metoder som arbetsköparna i kraft av § 32 kan tillämpa är enligt meningen hos flertalet av fackföreningsfolket helt otidsenliga. Redan 1917, elva år efter det bestämmelsen kom till, utgav på uppdrag av förbundets kongress Svenska transportarbetareförbundets dåvarande ordförande, Charles Lindley, en skrift med benämningen ”BORT MED 8 32”.

Få torde de arbetare vara som ej inse att denna bestämmelse är farlig, skadlig och kränkande för den fackliga rörelsen i vårt land. Farlig, därför att den utgör ett stående hot mot varje enskild fackföreningsmedlem som innehar ett förtroendeuppdrag eller genom sin agitatoriska verksamhet kan komma i ett spänt förhållande till sin arbetsgivare och hans förmän. Skadlig, därigenom att den borttager förtroendet till den fackliga organisationens förmåga att värna om den enskilde medlemmen.

I en motion av bl.a. Arne Geijer har föreslagits att frågan skall utredas. 1917 var en enhällig transportarbetarkongress på det klara med att denna paragraf helt enkelt måste bort ur avtalen. Skall man då, när så lång tid förflutit, verkligen behöva utreda denna fråga? Vi tycker inte det, utan vi har ansett att en lagstiftning är den enda vägen att över huvud taget komma till rätta med frågan. Möjligheten att förhandla bort denna paragraf tror vi inte på. Inom arbetarrörelsen i dag, 54 år efter det att Lindley utgav sin skrift, instämmer man säkerligen allmänt i bedömningarna både om bestämmelsens innebörd och framför allt om att § 32 måste bort ur kollektivavtalen. Förhållandena på den svenska arbetsmarknaden har inte i grunden förändrats beträffande arbetsköparnas maktställning gentemot arbetarnas möjligheter att hävda rätten till trygghet i anställningen och andra vitala intressen. Avskedanden och omflyttningar av speciellt den äldre arbetskraften förekommer. Denna skrämmande utveckling med avskedanden och lönereduceringar som följd måste därför stävjas. Vi har i vår motion, som jag tidigare sagt, sammanställt alla våra yrkanden i arbetsrättsfrågor.

att riksdagen avslår följande motioner Herr talman! Jag skulle egentligen ha sagt litet till, men eftersom tiden lidit så långt skall jag inte göra det. Jag vill bara yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Jag tänker inte gå in på någon historisk betraktelse över utvecklingen på arbetsrättens område och vad § 32 har inneburit i olika sammanhang. Jag kommer att hålla mig till dagens ärende, nämligen inrikesutskottets behandling av de motioner som har väckts i anledning av de lagar som reglerar arbetslivet och arbetsmarknaden. De som är intresserade av att följa utvecklingen på arbetsrättens område kan ju läsa historia i annat sammanhang. Vi kan väl säga att tiden är så pass långt framskriden att vi bör fatta oss ganska kort när det gäller just dessa motioner.

Vi är medvetna om att dessa lagar inte tillnärmelsevis är sådana att man kan säga att de skapar ett rättvist partsförhållande på arbetslivets område. Det tänkesätt som har genomsyrat arbetsmarknaden måste få en annan utformning i nya och reviderade bestämmelser på detta område. De motioner som vi här behandlar har också alla krävt att man skall göra en revidering. Vi kommer fram till att den motion som bäst och mest omfattar de nya riktlinjerna för en utredning är den av herr Arne Geijer m.fl. väckta, vari begärs en översyn av hela fältet när det gäller de lagar som reglerar rättstillämpningen på arbetslivets område. Vi anser att ett tillstyrkande av denna motion innebär att även det som herr Hallgren i sin reservation har framfört kommer att penetreras och bli föremål för utredning. När herr Hallgren i reservationen talar om vårt förutsättningslösa utredningsyrkande, som inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd, är det gripet ur luften. Vi säger ju att vi skall ha en utredning, som syftar till en revidering och omarbetning av de lagar som här är aktuella. Vi anser naturligtvis — det är motionens syfte — att lagarna skall bli sådana att de harmonierar med den utveckling och det samhälle som vi har i dag.

Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till den av herr Arne Geijer m.fl. väckta motionen — därmed alltså bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är gott och väl att man har kommit så långt att man vill utreda frågan. Det är inte tu tal om att detta är en framgång — tidigare har man inte velat göra det vare sig inom socialdemokratiska partiet eller inom Landsorganisationen. Varje hemställan härom har avslagits, i första hand av förbundsledningar, och har det råkat komma några framställningar till Landsorganisationen om utredning så har de avslagits — det har jag som fackföreningsman under en ganska lång tid haft erfarenhet av. Det måste därför betraktas som ett framsteg att man på LO-håll har tagit detta steg. Men det är så vagt att bara föreslå en utredning. Hade det åtminstone varit en skyndsam utredning med sikte på beslut, exempelvis nästa år, skulle jag lättare ha förstått det. En utredning kan ju ta okristligt lång tid i anspråk, vilket många utredningar också gör. För övrigt anser nog, som jag tidigare sade, den överväldigande majoriteten av svenska löntagare att det inte behövs någon utredning om dessa lagar. Menar man allvar med talet om jämlikhet, skall man också avskaffa dessa klasslagar och klassbestämmelser, som ger övertaget åt arbetsköparna. Det talas om att man skall nå jämlikhet. Hjalmar Branting, som jag tidigare citerade, gjorde klart för samtliga på den tiden att man inte kunde uppnå någon jämlikhet förrän man hade övertagit produktionsmedlen och skapat ett socialistiskt samhälle. Det var hans uppfattning. Jag efterlyser en deklaration från socialdemokraterna hur de ser på den frågan och om de verkligen kan tänka sig att lösa just jämlikhetsproblemen utan att överta samhället och produktionsmedlen. Jag tror det inte. Man kan kanske nå större jämlikhet än nu.

Herr talman! Vad är det som säger att inte utredningen kan arbeta snabbt? Det är givet att en utredning arbetar så snabbt den kan, men här har vi ett stort komplex av lagar som skall revideras, och man kan inte bara bestämma en tid när utredningen skall vara färdig. Om jag fattade herr Hallgren rätt menar han att man kan avskaffa dessa lagar utan att sätta någonting i stället. Vi är av den uppfattningen att det lika väl innanför fabriksportarna som utanför dem måste finnas vissa samlevnadsregler. Man kan inte ha ett förhållande som inte på något sätt regleras; annars skulle det uppstå besvärligheter i många olika situationer. Därför måste vi alltså utreda frågan och se till att vi får bestämmelser som skapar balans och likvärdiga förhållanden på arbetsmarknaden.
Herr talman! Man framför som argument att man måste ha någonting i stället. Det har vi föreslagit i vår motion och jag har räknat upp allt det som skall ersätta de bestämmelser som finns nu. Man frågar vad det är som säger att en utredning inte skall arbeta skyndsamt. Ja, vad är det som säger att den skall arbeta skyndsamt om det inte står utskrivet i direktiven? Såvitt jag vet har man i alla fall aldrig upplevt att en utredning arbetat skyndsamt med mindre än att man i direktiven har föreskrivit det. Arne Geijer har inte heller sagt någonting om det. Jag kan också erinra om att de borgerliga representanterna i utskottet faktiskt har accepterat en utredning. Varför det? Jo, de är ense med socialdemokratin om att den här frågan kan utredas, den kan ältas fram och tillbaka, så får man i alla fall en liten tidsfrist till att bestämma och härska på arbetsplatserna, Det är den enda motiveringen jag kan inse till att man har tillstyrkt en utredning. Man kanske t.o.m. hoppas att man får ett maktövertag och kan helt avstyrka en ändring av klasslagarna. Man kan dra på utredningen till nästa val och då har man möjligheter — därest man vinner valet — att helt stoppa en förändring av dessa klasslagar. Jag tror att en utredning är helt överflödig och det tyckte också arbetarklassen, därför att när dessa lagar infördes demonstrerade man mot dem. På stora plakat kunde man läsa: Vi svär att aldrig lyda dessa klasslagar. Det var socialdemokraterna på den tiden. I dag försvarar man tydligen lagarna. Herr Geijer hävdar i sin motion att man nog inte kan ta bort § 4 i kollektivavtalslagen, utan den bör finnas kvar, kanske ändras något. Jag tror inte att man allvarligt menar att få väsentliga ändringar till stånd med en utredning.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i debatten, men när herr Hallgren säger att vi från vårt håll har tillstyrkt herr Geijers motion och behandlat de andra motionerna välvilligt därför att vi vill fördröja ärendet, så är det en direkt felaktighet som jag bestämt vill dementera. Skälet till att vi enhälligt med socialdemokraterna har tillstyrkt motionen är att vi anser att de krav och de förslag som herr Geijer och andra motionärer har framställt är berättigade.

Herr talman! När den nuvarande kollektivavtalslagen genomdrevs år 1928 betecknades den som en klasslag av den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Men tiden har förändrats och med den också den socialdemokratiska rörelsen. När LO och SAF år 1938 träffade överenskommelse om huvudavtalet eller som det också kallas Saltsjöbadsavtalet, inleddes en ny era i relationerna mellan huvudorganisationerna på arbetsmarknaden. Samförståndsandan ankrades senare fast genom att förbundsledningarna inom LO fick vetorätt i avtalsfrågor. Man trodde då att man skapat ett vattentätt konfliktlösningssystem. Detta menar jag är den enkla grunden för den nuvarande socialdemokratiska samförståndsideologin och den förvaltarpolitik som man bedriver inom ramen för den heliga blandekonomin. När inledningen till kollektivavtalslagens § 4 nämner fredsplikten, som ju är lagens kärna, talas det om arbetsgivare eller arbetare. Så försöker den ge sken av att det handlar om en lag som är avsedd att straffa överträdelse från båda berörda parter, Sådan jämställdhet existerar inte eftersom arbetsgivarna i kraft av ett ägandeförhållande både leder och fördelar arbetet och fritt anställer och avskedar. Arbetsgivarna har därför helt naturligt ensidigt fördel av fredsplikten. De senaste årens s.k. vilda strejker visar att det inte går att ställa lagen ovanför klassintressena. Arbetarnas krav på trygghet och rättvis andel av produktionsresultatet kommer alltid att stå i motsatsförhållande till arbetsgivarnas krav på maximal utdelning av insatt kapital. För att nu få någon balans på denna intressemotsättning måste det göras en del justeringar i kollektivavtalslagen. Vi yrkar därför på en omarbetning av denna lag i syfte att avlägsna i första hand det i § 4 stadgade förbudet mot arbetsinställelse under avtalstiden. Det talas ofta om att avtal måste hållas, och självfallet håller också de anställda på avtalet. Men de s.k. vilda strejkerna har riktat sig mot åtgärder som är vidtagna av arbetsgivarna och som i själva verket rycker undan grunden för ingångna avtal. Det är för närvarande arbetsgivaren som ensidigt tolkar ingångna avtal. De som slår vakt om § 4 brukar hävda att strejkrätten leder till anarki. Man glömmer bort att strejker alltid har bestämda orsaker, och att man inte kan upphäva orsaken genom att förbjuda dess verkan. Arbetarna strejkar inte av okynne, därför att en strejk innebär alltid stora uppoffringar för dem. Ansvaret för att strejker bryter ut måste läggas på arbetsgivarna, som genom sina åtgärder framkallar ett så starkt missnöje att arbetarna är beredda att förlora sin tjänst och betala dryga böter och skadestånd för att uttrycka en protest eller tvinga fram förbättrade avtalsvillkor. Jag kan beskriva den svenska industrin som något av en grottekvarn som formligen mal sönder arbetarna. Varje år inträffar ungefär 120 000 olycksfall, med 2 000 invalider och 350 döda. Den direkta nedslitningen går också i accelererande tempo. Inom vissa industrier, bl.a. gruvindustrin, betraktar man i dag 40-åringen som förbrukad arbetskraft. Det är staten och kommunen som får bära kostnaden för denna misshushållning. För att kunna rätta till detta missförhållande krävs att arbetarna får vetorätt i arbetarskyddsfrågor, vid tillsättande av förmän samt vid omflyttning inom företaget. De anställda skall vidare genom lag få rätt att välja löneform samt i övrigt hålla möten och driva information på arbetsplatserna. För att inte förlänga denna debatt ytterligare — jag ser att många är nervösa och vill ha slut så fort som möjligt på dagens plenum — så vill jag i övrigt hänvisa till den utförliga redovisning som vi har lämnat i vår motion nr 1118. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen av herr Hallgren.

Herr talman! Förmodligen gissar jag inte fel när jag säger att 1970-talet kommer att bli det decennium då vi på samma sätt som under tiden omkring andra världskriget ställs inför uppgiften att förnya vårt system för förhandlingar och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är inte så märkligt i och för sig. De lagar och avtal som nu reglerar förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden formades i sina huvuddrag under en brytningstid i vårt samhälles utveckling. Det skedde samtidigt som arbetarrörelsen kunde börja förverkliga programmet för ekonomisk expansion, sysselsättning och social trygghet för alla, Den kritik som vi nu anser oss ha skäl att rikta mot denna rättsordning gäller inte dess huvudprinciper. Regeln att ingångna avtal skall hållas och respekteras kan inte gärna ifrågasättas. Men då måste avtalen reglera alla viktiga anställningsoch arbetsförhållanden och inte lämna väsentliga frågor oreglerade. Vi är även för framtiden beredda att ålägga oss självdisciplin och pröva varje möjlighet till uppgörelser förhandlingsvägen innan vidare åtgärder övervägs. Men då kan inte stora delar av arbetsvillkoren få vara undantagna från förhandlingsskyldigheten och reserverade för motpartens allenarådande. Vi har heller inte någon tanke på att dra oss ur en fortsatt samverkan kring företagens utveckling och rationalisering. Men då bör det skapas former för en samverkan mellan två likställda parter, där de anställdas synpunkter tas till vara och blir respekterade. Om vi försöker se in i framtiden finner vi snart att påfrestningarna på samarbetsorganen blir större, Med stigande materiell standard och bättre social trygghet följer nya krav och nya anspråk på arbetet. Fler och fler skärper sina anspråk på den miljö där man skall arbeta. Fler och fler kommer att kräva att den fysiska och den psykiska pressen i arbetet skall minska. Fler och fler ställer anspråk på att arbetet skall vara omväxlande, meningsfullt och intressant. Fler och fler kräver större självständighet och medinflytande i det egna arbetet och fler och fler vill kunna utvecklas i sitt arbete och säkra sin kompetens för framtiden. Det är svårt att se hur sådana krav skall kunna tillgodoses, om den framtida utvecklingen av teknik och organisation kommer att följa samma mönster som hittills. Ett företag är en miljö, där många människor deltar i en organiserad samverkan. Det organisationsmönster som de pressas in i och tvingas anpassa sig till bygger inte på demokratiska värderingar.

I ett demokratiskt samhälle vill vi gärna betrakta varje människa som en självständig och ansvarskännande individ med vilja och förmåga att delta i skapandet av sina egna levnadsbetingelser. I arbetet får många vidkännas en ständig beskärning av den personliga friheten och anpassa sig till arbetsuppgifter, som andra har format, en arbetsrytm som andra har bestämt, t.ex. vid ett löpande band eller en maskin. I ett demokratiskt samhälle eftersträvar vi att betrakta alla som jämlikar. I arbetslivet markeras fortfarande skillnader mellan medarbetare av olika kategorier.

I en demokrati stiftas lagar med samtycke från dem som skall leva efter lagarna, och den enskilde garanteras en objektiv prövning av påstådda överträdelser. I företagen föreskriver ledningen ensidigt de regler som skall gälla på arbetsplatsen och förfogar lika ensidigt över en rad disciplinära medel, Uppräkningen skulle kunna fortsätta. I punkt efter punkt skulle vi upptäcka att relationerna i företagen ofta är rena motsatsen till vad vi eftersträvar i samhället utanför arbetsplatsen. Det är för den enskilde anställde en minst lika viktig sida av företagsdemokratin som graden av facklig medverkan i företagsledningen.

Denna praxis försätter arbetstagarsidan i ett kännbart underläge, både vid tillämpningen av ingångna avtal och vid meningsskiljaktigheter om konkreta förhållanden på arbetsplatsen. Intolkningen av arbetsledningsrätten som en del av kollektivavtalet ger företräde för arbetsgivarsidans tolkning vid en tvist om ett avtals tillämpning. Arbetsgivarens villkor gäller intill dess att arbetstagarsidan lyckats få bekräftat i förhandling eller inför arbetsdomstolen att denna avtalstolkning är felaktig. Ett sådant företräde för den ena parten att tolka ett avtal finns bara inom arbetsrätten. I andra fall, då avtal ingås, är det alltid den som anser att avtalet feltolkats som får söka rätta till det. Vore det så helt orimligt att vi hade samma ordning också då det gäller arbetsmarknaden? Den andra och viktigare konsekvensen av denna rättspraxis är att sådana viktiga frågor som arbetets organisation, arbetsledningsorganens utformning, personalpolitiken och miljöförhållandena på arbetsplatsen är undantagna från det område som den fackliga organisationen förhandlingsvägen kan utöva ett inflytande över. Den förhandlingsrätt som obestridligen gäller även för frågor som faller inom arbetsledningsrättens område är ganska illusorisk, eftersom den ensidiga bestämmanderätten icke upphävs av förhandlingsskyldigheten enligt lag och enligt avtal. Jag har velat peka på dessa omständigheter i samband med riksdagens behandling av motionen, Jag vill klart utsäga att det finns ett uppenbart behov av en översyn av den lagstiftning som gäller på svensk arbetsmarknad på arbetsrättens område. Man kan för övrigt ifrågasätta, om icke arbetsdomstolen i sina tidigare domstolsutslag har gått längre än vad lagstiftningen egentligen avsåg. Det skedde i vissa viktigare domstolsutslag på 1930-talet, alltså under arbetsdomstolens första fem å sex år, under ledning av en mycket kraftfull ordförande. Man kan gott säga att lagarna som reglerar arbetsrätten inte står i överensstämmelse med ett modernt arbetsliv och icke heller med de tänkesätt som finns i dagens samhälle. Det är därför vi har funnit anledning att nu begära en översyn, och vi hoppas att denna översyn också skall komma att genomföras. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Men låt mig, innan jag slutar, säga ett par ord till en av de föregående talarna. I ett replikskifte har herr Hallgren velat att direktiven skulle innehålla uttrycket att utredningen skall göras skyndsamt. Ja, det är bra om det står, men till herr Hallgrens upplysning vill jag säga att de orden står nära nog i varje utredningsdirektiv som skrivs för närvarande, för alla utredningar önskar man få skyndsamt utförda. Det är självklart, att jag vill ha denna utredning skyndsamt utförd. Jag betraktar det som mycket viktigt att vi kan få de förändringar i svensk arbetslagstiftning som är nödvändiga och som vi icke kan komma ifrån. Jag skulle också vilja säga en sak till herr Hallgren, som står för reservationen och det som yrkas i reservationen, nämligen att riksdagen redan nu skall fatta ett beslut, som innebär att en av paragraferna i föreningsoch förhandlingsrättslagen utgår. Den största framgång en riksdagsman kan uppleva i riksdagen är att få bifall till ett utredningsyrkande. Jag har under mina 17 år i riksdagen aldrig upplevt att en riksdagsman hittills lyckats få riksdagens bifall till en direkt och konkret ändring i en lagstiftning utan föregående utredning. Jag för min del är tillfredsställd om riksdagen vill bifalla utskottets förslag, som innebär bifall till motionen 155.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har ställt vissa frågor till mig angående socialhjälpen och dess utveckling under senare år. Med anledning härav vill jag svara följande. Socialhjälpen är en kommunal uppgift. Den lag som reglerar socialhjälpsverksamheten trädde i kraft år 1957. De som vistas i kommunen är under vissa förhållanden berättigade att erhålla socialhjälp. Det framgår av socialhjälpslagens 12 § att den som på grund av sjukdom, handikapp m. m, inte kan försörja sig genom arbete har rätt till socialhjälp till sitt livsuppehälle och till erforderlig vård, om han saknar medel och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Utöver denna obligatoriska socialhjälp har kommunerna stora möjligheter att lämna s.k. frivillig socialhjälp enligt 138. En betydande del av den kommunala socialhjälpens förebyggande och rehabiliterande insatser har formen av frivillig socialhjälp. Såväl den obligatoriska som den frivilliga socialhjälpen förutsätter en individuell behovsprövning. Ända in på 1930-talet var kommunernas kostnader för den dåvarande fattigvården högre än statens sammanlagda sociala utgifter. År 1930 uppgick kommunernas utgifter för sociala ändamål till ca 120 miljoner kronor och statens till ca 110 miljoner. Siffrorna visar vilken dominerande roll fattigvården hade inom socialpolitiken för 40 år sedan. Som vi vet är bilden i dag en helt annan. Samhällets sammanlagda insatser för den sociala tryggheten uppgår i år till drygt 30 000 miljoner kronor. Av dessa utgifter svarar sjukvård och sjukförsäkring för 13 600 miljoner, den sociala tryggheten för åldringar och handikappade i form av pensioner och andra insatser kostar 11 600 miljoner och stödet till barnfamiljer 4 800 miljoner kronor. Kostnaderna för socialhjälpen utgör ca 300 miljoner kronor — alltså bara 1 procent av de sammanlagda socialpolitiska kostnaderna på 30 miljarder. Dessa siffror avspeglar den omdaning vårt samhälle genomgått och visar vilken betydelse och omfattning den sociala trygghetspolitiken har i dagens svenska samhälle. Mycket av debatten om socialhjälpen har utlösts av de stigande socialhjälpssiffrorna. Hur stora är då dessa siffror? År 1969 är än så länge det senaste år, för vilket socialhjälpsstatistik redovisats. Antalet social hjälpstagare uppgick då till närmare 390 000, vilket innebär att 4,9 procent av befolkningen uppbar socialhjälp längre eller kortare del av året. Hjälpen är ofta kortvarig. Den andel av befolkningen som vid ett och samma tillfälle har socialhjälp torde vara av storleksordningen 2 procent. Den utgivna hjälpen uppgick år 1969 till 292 miljoner kronor. Det skall också påpekas att här redovisade kostnader för utgiven socialhjälp avser bruttokostnader. Vid förskottering med socialhjälp av socialförsäkringsförmåner eller vid socialhjälp till icke svenska medborgare m.m. får socialnämnderna ersättning för kostnaderna genom retroaktiva pensioner och genom statsbidrag. Enligt uppgifter från exempelvis Stockholm återbetalades till socialnämnden ca 7 miljoner kronor av utgivna ca 43 miljoner kronor år 1969. Vi har bevittnat många överdrifter i debatten om socialhjälpen. Dit räknar jag påståendena om socialhjälpskostnadernas storlek, att vi i fråga om socialhjälpen skulle vara tillbaka i 1930-talets förhållanden, att det skulle vara vanligt att förvärvsarbetande med höga inkomster beviljas socialhjälp och att missbruk förekommer i stor omfattning. Jag vill gärna passa på tillfället att klargöra de faktiska förhållandena i dessa frågor. Det finns ingen senare statistik än från slutet av 1960-talet, I stort sett torde den statistiken vara tillämplig även på dagens situation. Av socialdepartementets undersökningar avseende år 1967 framgår bl.a. att den utgivna socialhjälpen motsvarade omkring 2 procent av kommunernas skatteinkomster. Procentsatsen varierade mellan kommunerna från bråkdelen av en procent upp till 17 procent. En gammal iakttagelse som styrktes även här var att vissa norrländska kommuner — som samtidigt har betydande skatteutjämningsbidrag — hade de högsta relativa socialhjälpskostnaderna. Kommunernas nettokostnader år 1967 för hela den kommunala socialvården var 275 kronor per invånare, varav socialhjälpen tog endast 29 kronor. Detta visar att de tunga posterna i den kommunala socialvården inte gäller socialhjälpen utan i stället sådana ändamål som hemsamaritverksamheten för åldringar, daghem och lekskolor, bostadsbidrag osv. Den senaste kända kostnaden för socialhjälpen är av storleksordningen 35—40 kronor om året per invånare räknat, medan den kommunala socialvårdens kostnader enbart för t.ex. åldringsvården uppgår till ett fem gånger högre belopp. Vad betyder då socialhjälpen för hjälptagarna själva? Den är givetvis av stor betydelse för dem som behöver anlita denna hjälpform. Men ser man till hjälpens storlek är den vanligen av marginell betydelse. År 1967 fick exempelvis mer än hälften av familjerna under 500 kronor och för en tredjedel av dem understeg den under året erhållna socialhjälpen 250 kronor. Omräknat i fast penningvärde var hjälpen per hjälptagare lägre i slutet av 1960-talet än vad den var i slutet av 1940-talet. Hjälptiderna har minskat från 5 månader år 1959 till 4,3 månader år 1968. Allt detta är ett uttryck för att socialhjälpen blivit i hög grad en kompletterande hjälpform, Den är därför inte av mindre betydelse. Jag vill understryka att socialhjälpen är en rättighet och att dess syfte framför allt är att vara en garanti från samhället för människor som kommit i tillfälliga svårigheter. Skillnaderna mot förhållandena i början av 1930-talet är uppenbara. Det rådde då en massfattigdom här i landet, som samhället mötte med inte stort annat än en restriktiv fattigvård. Trots den hårda behovsprövning som rådde var närmare 10 procent av landets befolkning beroende av fattigvård år 1933. Otillräckliga pensioner medförde att många pensionärer måste söka fattigvård för att klara sitt uppehälle. Vid sjukdom var fattigvården för många enda utvägen. Över 80 000 människor fick årligen fattigvård till kostnader för sjukhusvård. Man måste inte längre vara fattig i 1930-talets mening för att ha rätt till socialhjälp. Men talet om de s.k. nyfattiga som trots höga arbetsinkomster beviljas socialhjälp är ägnat att ge en skev bild av de faktiska förhållandena, Visst förekommer det att förvärvsarbetande familjer måste söka socialhjälp. Det kan gälla unga barnfamiljer, där bara mannen har förvärvsarbete med låg inkomst och med en hyra som trots bostadstillägg är stor i förhållande till inkomsten. Den situationen är emellertid inte särskilt vanlig. Siffror från Stockholm visar att det inte var mer än ett hundratal av sammanlagt ca 10 000 familjer som hade fullt förvärvsarbete och samtidigt uppbar socialhjälp. Men många förvärsarbetande familjer lever på knappa marginaler. En tids sjukdom, arbetslöshet eller annan påfrestning på familjen medför då socialhjälpsbehov, Erfarenheterna talar emellertid för att dessa familjer efter en tillfällig socialhjälp klarar upp sin situation. Påståendena om ”slöseriet” inom socialhjälpen är ogrundade. Bland hjälptagarna dominerar sjuka, ensamstående människor, ensamstående mödrar med minderåriga barn och otillräckliga inkomster i förhållande till försörjningsbördan. Deras levnadsstandard är lägre än det stora flertalets. De bor sämre, har lägre inkomster och resurser i övrigt än vad som är vanligt bland medborgarna i allmänhet. Socialhjälpen har ofta utsatts för tal om ”missbruk”. Även här möter man ogrundade påståenden och överdrifter, som socialvårdens representanter många gånger har svårt att bemöta på grund av sekretessbestämmelserna, Det förekommer naturligtvis fall av missbruk även inom socialhjälpen, För att helt undvika sådana skulle behövas en kontrollapparat av alltför stora dimensioner. Erfarenheterna talar för att socialhjälpsbedrägerier inte är särskilt vanliga, och de är i motsats till exempelvis olika slag av skattebrott ett mycket litet samhällsproblem. Den missvisande och överdrivna kritiken av socialvården och däribland socialhjälpen torde ofta, om också inte alltid, bero på bristande kunskaper om de faktiska förhållandena. Det är därför viktigt med en saklig information i dessa frågor. Socialdepartementet söker på olika sätt stödja och medverka i ett sådant upplysningsarbete. Till slut vill jag erinra om att socialutredningens uppdrag att göra en översyn av den kommunala socialvårdens framtida utformning även innefattar socialhjälpen. Det tillhör således utredningens uppgifter att pröva den viktiga frågan hur denna hjälpform skall utformas för att på bästa sätt fylla sin uppgift inom en framtida specialvård, där de förebyggande insatserna i vidsträckt mening måste få en ökad betydelse.

Herr talman! Först ett tack till socialministern för det utförliga svaret. Det har tecknat det aktuella läget på ett utomordentligt klargörande sätt. Jag vill också tacka för och stryka under den humana inställning som går som en röd tråd genom svaret. Den direkta anledningen till att jag framställde interpellationen var naturligtvis moderatledaren Gösta Bohmans inlägg i TV i samband med att moderata samlingspartiet hade tillsatt en arbetsgrupp i sociala frågor. Han anförde där som bekant att kostnaderna för socialhjälpen nu var uppe i 30 miljarder kronor, Det hela var, som vi förstår, en felsägning, men det kanske avslöjar något om hur man känner till de här frågorna i moderattoppen. På riksdagens bord ligger också ett betänkande från socialutskottet, där det finns en reservation från moderat håll som går i ungefär samma riktning. Den saken kommer vi väl åter till under veckans lopp, men jag vill bara här inledningsvis uppmärksamma att det tydligen är någonting på gång från det hållet. Men det fanns naturligtvis andra ting som gjorde en redogörelse från landets främste förespråkare för sociala frågor önskvärd. Socialhjälpen är visserligen en kommunal angelägenhet, men vi har ju en socialhjälpslag där riktlinjerna dras upp.

Medan samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor rörde sig med en idéskiss — det var i första hand inte fråga om något annat — införde socialnämnden i Stockholm en modernare och generösare socialhjälp. Den väckte som socialministern vet en nästan enorm sensation. När man sedan tittar på den, kan man ha svårt att förstå den sensationen. Det talades om att halva staden skulle få socialhjälp, att en familjeförsörjare i lönegrad 23 fick socialhjälp, att det bara var att gå till socialhjälpen, så fick man pålägg på lönen osv. Utredningarna efteråt visar, som socialministern också säger, att detta var överdrivet och osakligt. Vad man är rädd för i en sådan diskussion är att de människor som är i behov av hjälp kommer i kläm. De blir rädda för socialhjälpsorganen i första hand, och jag skulle vilja säga att i andra hand finns rädslan för vad grannarna och släkten skall säga. Det är en mycket farlig konsekvens av denna diskussion, och därför måste vi försöka komma till rätta med denna inställning. Här rör man sig med psykologiska och mänskliga reaktioner som är ytterst känsliga och besvärande, eftersom de drabbar dem som verkligen behöver hjälp i vårt samhälle. Jag noterar därför, med tillfredsställelse att socialministern i interpellationssvaret understryker att socialhjälpen är en rättighet och att dess syfte är att vara en garanti från samhället för människor som kommit i tillfälliga svårigheter. Jag vill gärna också stryka under den satsen med mycket grova streck. Socialhjälpen skall ju vara ett supplement och ett komplement. I övrigt väntar vi ju att samhällets övriga resurser skall träda in. Det gäller sjukvården, sjukförsäkringen, pensionerna, familjepolitiken osv., som skall ha en utjämnande effekt och ge ersättning vid inkomstbortfall. Jag tror för min del knappast att man i framtiden heller kommer ifrån den garantiform som socialhjälpen utgör. Socialhjälpen kan ju rycka in ”på stubben” och göra det utan alltför omfattande och tidsödande utredningar. Det har i detta sammanhang talats rätt mycket om slöseri och missbruk. Jag har ett helt lager av tidningsurklipp om den saken ur Göteborgstidningarna. Detta återkommer ständigt i dessa tidningar, såväl på nyhetssidorna som i insändarspalterna. Jag är glad att socialministern i sitt svar här sade att påståendena om slöseri är ogrundade. Det är klart att det förekommer och kan förekomma missbruk i ett och annat fall, men man skall göra klart för sig inom vilken ram det ändå kan ske. Som framgår av svaret är socialhjälpen relativt låg. Den inträder supplementärt, och det är verkligen svårt att tro att det kan förekomma ett slöseri när man ger så små belopp. Låt oss ta en jämförelse.

Av de pengarna går 2 miljoner kronor till direkt hjälptilldelning. När man ser det är det svårt att tro, att det verkligen förekommer någonting som kan betecknas som slöseri, Det finns alltså ett behov av en enskild organisation som går in och hjälper till så att säga som supplement till det komplement som socialhjälpen skall vara. Detta säger egentligen allt i det avseendet. Jag vill till slut, i varje fall i detta inlägg, slå fast en annan sak.